Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den formaliadiskussion som Hilding Johansson tar upp gentemot folkpartiet och moderaterna. Bakom utskottets förslag står flertalet av dess ledamöter, något som självklart blir följden när det som i detta fall finns tre olika uppfattningar inom utskottet. Jag har för min del inte försökt provocera fram något annat förslag från utskottet än det som flertalet av ledamöterna ställt sig bakom.

Det är huvudfrågan för vår diskussion här i dag. När jag för min del har redovisat att denna registrering kan tänkas strida mot grundlagens bestämmelser, så har jag tagit hänsyn till det allmänna syftet i grundlagens bestämmelser.

Det blir faktiskt förhållandet genom att man tar ut en eventuellt reducerad avgift. Det är angeläget att också föra in den problematiken i sammanhanget. Jag och centerpartiet har hävdat att vi icke vill ha en lagstiftning beträffande politiska partiers verksamhet. Detsamma har vi hävdat beträffande folkrörelserna här i landet. Både partier och folkrörelser måste få arbeta utifrån sina egna villkor. Detta är avgörande för att vi i en demokrati som vår skall kunna få en fri, obunden, riktig och öppen debatt. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Har man en dålig sak att försvara så blir det också ett dåligt försvar. I den situationen tycker jag nog att Hilding Johansson befinner sig i dag. Det är ingen personlig kritik mot honom, därför att det gäller alla talare 125 som försöker försvara kollektivanslutning. Jag har faktiskt aldrig hört något övertygande försvar för denna, inte ens från de skickligaste debattörer som denna kammare har kunnat uppleta. Hilding Johansson talar egentligen inte om det saken gäller, utan han talar om vissa av moderaternas ståndpunkter och försöker föra över debatten till dessa. Våra ståndpunkter är mycket klara. Vi har sedan länge fört fram krav på lagstiftning. Förra året frångick vi den ordningen, och varför? Ja, skälet anges utomordentligt klart på s. 2 i betänkandet, där det står ”att den debatt om kollektivanslutningens berättigande som på senare tid förekommit, bl.a. inom det socialdemokratiska partiet och den fackliga rörelsen, gjorde att utskottet hyste starka förhoppningar att frågan kunde komma att lösas inom en nära framtid”. Den utredning som vi trodde skulle vara klar till den socialdemokratiska partikongressen för en tid sedan och som skulle leda till ett positivt resultat gjorde att vi, för att inte lägga ytterligare sten på börda, ville låta socialdemokraterna försöka klara ut det här själva. Men nu blev det ju platt intet av den rapporten. Det var bara en fint för att blanda bort korten — det framgår alldeles klart av det uttalande som Sten Andersson gjorde vid kongressen. Det är självklart att när det visar sig att det inte finns någon möjlighet att gå fram med hjälp av allmänna uttalanden, då återgår vi till kravet på lagstiftning. Det är en i hög grad konsekvent linje från moderata samlingspartiets sida, kryddad med att vi försökte ge socialdemokraterna en chans att själva trassla sig ur situationen. Här har frågats om vi nu skall försöka ta upp frågan i konstitutionsutskottet med andra statsministrar. Ja, det är ju en pikant sak att när vi försökte höra Olof Palme som statsminister och partiledare i konstitutionsutskottet för ett eller ett par år sedan, så motsatte sig socialdemokraterna detta. De ville inte ha Olof Palme till utskottet. Man ville inte att han skulle utfrågas om dessa tydligen känsliga saker, och det tycker jag är att beklaga. Låt mig till slut ställa en fråga till herr Johansson: Om vänsterpartiet kommunisterna, som ju faktiskt har majoritet på sina håll inom fackföreningsrörelsen — socialdemokraterna befinner sig inte alltid i majoritetsställning — skulle börja ansluta människor kollektivt till vpk, är det då herr Johanssons principiella uppfattning att detta är helt okay?
Herr talman! Jag noterar att Hilding Johansson stannade vid formalia i stället för att svara på de frågor jag ställde. Det kunde inte vara obekant för den som lyssnat på diskussionen här att jag redogjorde för hur utskottets majoritetsförslag hade tillkommit. Det är möjligt att man —- medvetet tydligen —- kunde missuppfatta en sådan redovisning. Vi är inte filosofie doktorer allesammans i den här församlingen, och det är kanske förklaringen. Men jag återgår till de frågeställningar som jag tog upp. Den första var om reservationerna gäller för all framtid från det att beslutet är taget och till dess nytt beslut tas. Eller om det skall vara så, vilket förekommer ute i landet, att man årligen måste upprepa sitt ställningstagande för att inte efter hand Andra frågan var om kollektivanslutning är en rent lokal angelägenhet, som det sägs i bilagan till betänkandet. Herr Johansson har möjlighet att ta avstånd från detta, om han tycker att saken har lite större betydelse än rent lokalt. Den tredje saken gällde vems angelägenhet det är att avgöra och ansluta personliga åsikter. Är det ett avgörande som man fattar med enkel majoritet eller är det en sak som bygger på individuellt ställningstagande? Sedan tycker jag att det är litet övermaga av herr Johansson att börja blanda bort korten med att tala om fackets rätt och rätten för socialdemokraterna att tillämpa en form av medlemsregistrering som vi av principiella skäl inte accepterar. Som jag framhöll i mitt tidigare anförande, finns det ju ingen som ifrågasätter fackets rätt att besluta i sina angelägenheter, men det är icke en facklig angelägenhet att ta ställning till enskilda personers politiska åsikt. Där är skillnaden. Därför säger vi att här krävs ett uttalande, men man borde inom socialdemokratin kunna sopa rent framför den egna dörren utan att lagstiftning behöver tillgripas.

Herr talman! Moderata samlingspartiets inställning i den här frågan är i hög grad hållbar. När det gäller den utredning som vi trodde skulle leda till resultat förra året har vi nu fått besked av dess ordförande, det socialdemokratiska partiets partisekreterare Sten Andersson. Han har uttryckligen sagt ifrån i det material som har tillställts konstitutionsutskottet, nämligen kongressprotokollet på den här punkten, att det bara är den tekniska formen för en anslutning som det handlar om. Det står alltså i det material som utskottet haft att ta ställning till. Det står också att det bara är fråga om en eventuell reformering av denna tekniska anslutning, ingenting annat. Det är väl ändå ett klart besked, herr talman, om att här spelar det ingen roll vad man tänker hos utomstående organ som riksdagen. Det blir bara en liten, liten försköning — möjligen — för att göra kollektivanslutningen litet smakligare. Är det då att undra på att vi tröttnar, att människor som utsätts för detta tröttnar? När det rör sig om något så allvarligt som kollektivanslutning av människor till ett politiskt parti är det väl tämligen rimligt att vi då inte vill vara med längre utan återgår till det krav som vi har haft, nämligen att här måste till en lagstiftning. Sedan är detta på intet sätt riktat mot fackföreningsrörelsen. Den lagstiftning som det handlar om är naturligtvis riktad mot en enda part, det socialdemokratiska partiet, som accepterar att man får majoriteten av sina medlemmar genom kollektivanslutning. Om ni säger nej till detta, inte är det väl då så att fackföreningsrörelsen ändå kommer att fortsätta att böna och be på sina bara knän om att då och då få komma med en kontingent av medlemmar till er? Självfallet inte. Bollen är hos er. Men sparka den inte gång på gång vidare till fackföreningsrörelsen! Kryp inte bakom denna. Om ni vill säga nej kan ni också göra det. När det sedan gäller grundlagen medger tiden inte att jag här går in i detalj, men grundlagens anda är väl ändå alldeles uppenbar i dessa stycken. Jag är övertygad om att Hilding Johansson, som sysslat så mycket med denna och har så goda kunskaper på området, ändå har detta helt klart för sig. Till slut, herr talman, ber jag att av Hilding Johansson få svar på två frågor som jag tidigare har ställt: 1. Kommer ni att fortsätta att nonchalera de uttalanden som riksdagen gör? 2. Om ett annat parti, t.ex. vpk, skulle ta sig före att börja kollektivansluta människor till sitt parti, kommer ni då att acceptera detta såsom naturligt och riktigt?
Herr talman! Hilding Johansson påstod i ett tidigare inlägg att det var motsägelsefullt att medge fackföreningarna rätt att besluta om kollektiv anslutning men samtidigt neka det socialdemokratiska partiet att öppna vägen för kollektivanslutning av medlemmar. Jag tycker inte att detta är något motsägelsefullt. Hela vårt uttalande är inriktat på att ett parti inte skall ta emot kollektivt anslutna medlemmar. Om detta blir klart för fackföreningsrörelsen, vet denna vilka premisser som gäller beträffande anslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Jag gör en annan bedömning än Anders Björck beträffande förutsättningarna för att man inom det socialdemokratiska partiet skall göra förändringar i denna del. Kongressrapporten andas ändå bekymmer om det system som nu är rådande. Jag vill påstå att dessa bekymmer ändå måste ta sig uttryck i ett kommande förslag, där man hittar en annan lösning än den som nu finns. Självklart vill jag inte på något sätt förmena fackföreningsrörelsen att ha goda kontakter med något visst parti. Men det är — även om det ligger mycket ideologi i det — en teknisk fråga på vilket sätt ett parti mottar medlemmar, om det gäller en individuell ansökan eller om det är fråga om en kollektiv ansökan.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den formaliadiskussion som Hilding Johansson främst vill ägna sig åt. Det är tämligen meningslöst, eftersom han gång efter annan polemiserar, inte mot vad som här har sagts utan mot vad han tycker sig uppfatta mellan vad som sägs. Jag noterar att Hilding Johansson gick förbi den ena av de frågeställningar jag här tog upp. Därvidlag kan jag förstå honom; har man en sak som denna att försvara, kan det kanske vara skönt att inte behöva ta ställning till min fråga. Därför kan vi notera att det är angeläget att en anslutning sker på grundval av personliga åsikter genom ett individuellt ställningstagande. Det bör inte vara något som sker genom ett majoritetsbeslut. Jag tror att det är grundläggande att fastslå detta. Sedan skall man också ha klart för sig vilka problem detta förfaringssätt med kollektivanslutning innebär för t.ex. invandrare och andra grupper som inte tillhör de mest flitiga när det gäller att besöka de möten, där sådana här beslut fattas. Dessa blir ändå anslutna och kommer in i en viss politisk fålla. Sedan tycker jag nog att Hilding Johansson går litet väl långt. När man diskuterar de här frågeställningarna och de uttalanden som görs mot kollektivanslutningen, säger han: nu vill staten in och reglera föreningarna och inskränka på föreningsrätten. Vi har tidigare diskuterat detta men något sådant är det inte fråga om. Här gäller det ett renlighetskrav som går ut på att man inte skall fatta majoritetsbeslut om människors åsikter. Detta borde man också från socialdemokratisk sida kunna instämma i. Säga vad man vill om kongressrapporten, men i och med att man tagit upp detta i en arbetsgrupp inom socialdemokratin är det inte självklart att allt skall vara som det är i dag. När man lyssnar till Hilding Johansson här i kammaren får man nästan ett sådant intryck som att inget kan ändras. Här finns ett problem som man diskuterar djupt inne i de socialdemokratiska leden och som många även är djupt oroade av. Därför krävs det bara litet mera råg i ryggen så att man ser till att det blir en ändring på den här punkten så att människorna själva kan få ta ställning och besluta om vilken politisk organisation de vill tillhöra. Man kan rimligen inte fortsätta med majoritetsbeslut i denna fråga.

Herr talman! Hilding Johansson slutade sin senaste replik med att säga att ingen skall mot sin vilja kunna anslutas. Det är just vad det handlar om. Det är detta den här debatten handlar om, när vi motsätter oss kollektivanslutningen. Argumenten har genom tiderna varit skiftande. Argumentet från socialdemokraternas håll för kollektivanslutningen var i början på 1900-talet att arbetarna saknade rösträtt och föreningsrätt och att man därför behövde kollektivanslutningen. Det kanske var riktigt. Bl. a. hade Hjalmar Branting den synen på frågan att när arbetarna fick rösträtt och föreningsrätt skulle kollektivanslutningen definitivt upphöra. Ett annat argument framfördes 1967 vid debatten i riksdagen. Nils Kellgren sade då bl.a.: ”Frågan om kollektivanslutning är i mycket hög grad — det kan man aldrig komma ifrån — en fråga om finansiering av politisk verksamhet. Man bör därför se denna fråga i relation till hur de politiska partierna över huvud taget finansierar sin verksamhet.” I slutet på samma anförande: ”Högern gör en stor affär av kollektivanslutningen som är ett sätt att finansiera politisk verksamhet.” Detta var Nils Kellgrens klara uttalanden 1967. Det finns alltså olika meningar inom det socialdemokratiska partiet om varför man skall ha kollektivanslutningen. Men detta är ju ett intressant officiellt uttalande i riksdagen. När riksdagen i dag debatterar frågan har den socialdemokratiska delen av konstitutionsutskottet avvisat våra motioner med bara ett par meningar. Man har ingenting att säga, och har man ingenting att säga är det ju bäst att inte säga någonting. Socialdemokraterna hävdar att kollektivanslutningen är en inre facklig angelägenhet, och det hävdas i konstitutionsutskottets betänkande också. Men det är det inte alls. Kollektivanslutningen är en politisk åtgärd och inte en facklig. Reservationsrätten infördes i början på 1900-talet. För att förhindra att LO:s kongress 1909 bröt alla förbindelser i fråga om kollektivanslutningen beslöt 1908 års socialdemokratiska partikongress att tillåta att fackligt anslutna fick rätt att anmäla reservation mot kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Det är alltså från början ett socialdemokratiskt beslut på en partikongress att man skall tillåta kollektivanslutna att reservera sig mot medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Reservationsrätten har alltså, konstaterar jag igen, införts av det socialdemokratiska partiet och inte av fackföreningsrörelsen. Frågan blir då om en politisk organisation — i det här fallet socialdemokraterna — kan ålägga medlemmar i en facklig organisation att reservera sig mot 131 en anslutning till ett parti som de inte vill tillhöra. Frågan blir vidare om medlemmar av fackföreningar är skyldiga att följa beslut som fattas vid en socialdemokratisk partikongress. När fackföreningsmedlemmar som har borgerliga eller kommunistiska sympatier reserverar sig mot beslut om kollektivanslutning, sker detta inte på grund av stadgar i det förbund de tillhör utan genom beslut av den organisation, dvs. det socialdemokratiska partiet, som de inte vill tillhöra. Det är också intressant att konstatera vad Ragnar Casparsson, inte okänd inom LO-området, har skrivit i sin skrift LO under fem årtionden. Han skriver att det kan förutses att fackföreningsrörelsen skulle råka i en mycket bekymrad situation, om andra politiska sammanslutningar skulle reflektera på att reformera sitt stadgeväsen i samma riktning. Det är intressanta synpunkter. Enligt opinionsundersökningar sympatiserar ungefär en tredjedel av fackföreningsmedlemmarna med något borgerligt parti. Dessa blir ofta tvångsanslutna till socialdemokraterna. Jag har själv erfarenhet av det. Som moderat riksdagsman blev jag för några år sedan kollektivt ansluten till socialdemokraterna därför att jag tillhör en fackförening, Byggnads avdelning 25 i Uppsala. Det skedde utan min vetskap och utan att jag på flera månader fick reda på beslutet. Nu redovisas i propositionen att 768 000 socialdemokratiska medlemmar var kollektivt anslutna år 1977. Om man utgår från att var tredje fackföreningsmedlem röstar borgerligt kan denna siffra innebära att ca en kvarts miljon socialdemokratiska medlemmar röstar borgerligt. Är det inte generande för socialdemokraterna och för Hilding Johansson? Minst var femte socialdemokratisk partimedlem röstar borgerligt! Nu säger Hilding Johansson att han är angelägen om att behålla bandet mellan det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Ja, jag kan förstå det, särskilt med tanke på vad Nils Kellgren avslöjat om socialdemokraternas nutida krasst ekonomiska motiv för kollektivanslutningen. Några av de uttalanden Hilding Johansson gjort i dag är ganska uppseendeväckande. Han säger: Ingen behöver tillhöra det socialdemokratiska partiet utan sitt samtycke. Vidare: Ingen tvingas bli socialdemokrat. Vidare: Varje medlem har själv att avgöra om han vill tillhöra partiet. Tyvärr, herr Hilding Johansson, är detta inte sant. Vet inte Hilding Johansson hur det går till? De flesta fackföreningsmedlemmar får inte reda på ett beslut om kollektivanslutning. Det är i många fall bara representskapets ledamöter och de medlemmar som dessa talar med personligen som har reda på beslutet, såvida representantskapets ledamöter nu tar upp denna fråga vid enskilda samtal med andra. Och hur informeras invandrarna? Knappast alls! Enligt en opinionsundersökning uppger bara 896 av samtliga LO medlemmar att de tillhör något politiskt parti. Många av dessa tillhör andra politiska partier än det socialdemokratiska. Detta är ganska avslöjande med tanke på att 40 96 av fackföreningsmedlemmarna är kollektivanslutna. Detta visar ju hur många det är som känner till detta. Menar Hilding Johansson att jag själv tillhörde det socialdemokratiska partiet under flera månader med mitt eget samtycke? Nej, jag reserverade mig Nr 43 mot medlemskapet omedelbart som jag fick reda på beslutet. Det var andra som hade beslutat att jag skulle tillhöra ett parti som jag inte ville tillhöra. För Hilding Johansson, som i allmänhet är en klok karl, måste det kännas hemskt att försvara en så sjuk sak som kollektivanslutningen är. Kollektivanslutningen strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som säger att ingen må tvingas tillhöra någon organisation. Hilding Johansson gjorde också ett mycket intressant påstående i en av sina senaste repliker, där han sade att en lagstiftning på detta område strider mot föreningsfriheten. Menar då Hilding Johansson att ett politiskt parti kan bete sig mot folk precis hur som helst utan att riksdagen har rätt att reagera? Det är skrämmande. Vad är det för fel om alla människor i vårt land själva får besluta om de vill eller inte vill vara medlemmar i något politiskt parti och själva får ta ställning till vilket parti de vill tillhöra? Vi har många gånger ställt den frågan, men socialdemokraterna har inte svarat, därför att de inte kan svara. Om de nämligen svarar det som är självklart, nämligen att det inte är något fel att var och en själv får bestämma sin partitillhörighet, så har de också förklarat att kollektivanslutningen är felaktig. Därför kan inte socialdemokraterna svara på den frågan. Men trots det ställer jag frågan på nytt: Vad är det för fel att varje fackföreningsmedlem själv får avgöra sin partitillhörighet? Riksdagen har vid tre tillfällen fördömt kollektivanslutningen. Socialdemokraterna har inte brytt sig om riksdagens beslut. När socialdemokraterna inte bryr sig om riksdagens beslut, måste riksdagen tillgripa lagstiftning. Vi kan inte acceptera att ens ett politiskt parti beter sig precis hur som helst och struntar i hur det behandlar människor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av Anders Björck och Lars Schött.

Herr talman! Allan Åkerlind och jag har i motionen 402 yrkat att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till lag beträffande förbud för politiska partier att registrera medborgare som medlemmar, trots att dessa inte av egen fri vilja personligen ansökt om medlemskap. Denna lag kommer enligt vår uppfattning att stärka den enskilde medborgarens demokratiska frioch rättigheter. Ingen medborgare skall i fortsättningen tvingas att bli medlem i ett politiskt parti genom ett majoritetsbeslut fattat av andra medborgare. Lagen skulle reglera de politiska partiernas rätt att registrera medborgare som medlemmar. För att de politiska partierna skall ges rätt att registrera en person som medlem skall det fordras att denna person av egen fri vilja ansökt om medlemskap. Detta är en princip som är den gängse i samtliga demokratiska partier — tyvärr dock ännu inte i det socialdemokratiska. Riksdagen har tre gånger tidigare — 1973, 1974 och 1976 — ställt sig bakom ett uttalande med innebörden att de politiska partierna inte skall bevilja 133 medlemskap till de medborgare som genom ett kollektivt beslut ansökt om medlemskap. Samtidigt betonas att denna fråga i första hand inte borde lösas genom lagstiftning. I stället bordet det ske genom egna åtgärder från partiernas sida. Det är beklagligt att det socialdemokratiska partiet nonchalerat riksdagens tre gånger gjorda uttalande. Mot bakgrund av att de i uttalandet föreslagna åtgärderna inte är vidtagna bör riksdagen därför garantera medborgarna deras demokratiska frioch rättigheter även på det här området. En lagstiftning är därför nu nödvändig. Den enskilda individens rätt att själv avgöra huruvida hon eller han skall tillhöra ett politiskt parti samt fritt välja mellan dessa är grundläggande för ett demokratiskt samhällssystem. Utmärkande för en demokrati är också att man väljer parti efter politisk övertygelse — inte efter t.ex. yrkestillhörighet. I Europarådet och genom att ansluta sig till FN:s deklaration angående de mänskliga frioch rättigheterna har Sverige aktivt understött dessa principer. I dag beräknas att närmare 40 4 av samtliga LO-anslutna, dvs. drygt 700 000, har blivit registrerade som medlemmar i det socialdemokratiska partiet efter ett kollektivt beslut av den lokala fackklubben. Detta innebär att 7 av 10 socialdemokratiska medlemmar har erhållit sitt medlemskap genom detta förfaringssätt. Ett fåtal av de tvångsanslutna har vetskap om ett de blivit medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Belysande för detta faktum är resultatet av en SIFO-undersökning som genomfördes bland de LO-anslutna för några år sedan. I undersökningen uppgav endast 8 96 att de tillhörde något politiskt parti — trots att närmare 40 96 var kollektivanslutna till socialdemokraterna. Ett antal har dessutom av egen fri vilja ansökt om medlemskap i något av våra olika politiska partier. Genom tillkomsten av storavdelningar har kollektivanslutningen fått en helt ny och i vissa fall helt absurd dimension. Beslut om kollektivanslutning fattas i dag ofta på de olika avdelningarnas representantskap. Till dessa får de olika sektionerna sända representanter. Genom detta förfarande har den enskilde inte ens möjlighet att närvara när beslut fattas om hans eller hennes politiska hemvist. I stället avgör andra personer denna för demokratin så väsentliga fråga. Om en LO-ansluten får reda på att han har blivit tvångsansluten finns det en formell möjlighet att avsäga sig sitt påtvingade medlemskap genom att skriftligt reservera sig. Socialdemokraterna inom LO försöker dock ofta sabotera detta, samtidigt som detta förfarande naturligtvis inte rubbar de grundläggande felaktigheterna i systemet. Trots att man reserverar sig — och därmed avslöjar sin grundlagsskyddade valhemlighet — får man inte tillbaka de medel som egentligen går till det socialdemokratiska partiet. I stället straffas man och får betala en högre avgift till facket än sina socialdemokratiska fackföreningskamrater. Ett exempel på de svårigheter som kan möta dem som reserverar sig eller protesterar mot kollektivanslutningen är behandlingen av en Metallmedlem i 650 000 LO-medlemmar är via facket kollektivt anslutna till socialdemokratiska partiet. En liten grupp fackligt aktiva beslutar vilket parti en avdelnings samtliga medlemmar ska tillhöra. Allt fler LO-medlemmar stöder något borgerligt parti. I förra valet röstade ungefär 600 000 LO-medlemmar borgerligt. Närmare 200 000 av dessa var samtidigt tvångsanslutna till socialdemokraterna! Kollektivanslutningen strider mot varje människas demokratiska rätt att själv bestämma vilket parti han eller hon vill tillhöra. Det sägs inte ett ord om kollektivanslutningen i vare sig LO:s eller dess medlemsförbunds stadgar. I stället är detta en fråga för det mäktiga socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna måste godta grundläggande demokratiska principer. Medlem i ett politiskt parti bör endast den bli som av egen fri vilja ansöker om medlemskap. Därför kräver vi: Några månader senare fick denna medlem motta följande brev från Verkstadsklubben: ”Vid Verkstadsklubbens senaste medlemsmöte den 21 oktober 1976 behandlades, med krav från medlemmar, Din medverkan i den annonskampanj riktad mot vårt Förbund i samband med valrörelsen. Annonsen, införd i bl.a. Aftonbladet, var vilseledande i det måttot att Du aldrig varit kollektivansluten till SAP. Aldrig heller tvingats att bli kollektivansluten som påstods i annonsen. Mötet beslutade, med stöd av 13 §ivåra stadgar, att undertecknad skulle tilldela Dig en varning. Offentligt bör Du snarast ta tillbaka den vilseledande uppgiften. Vid eventuellt upprepade stadgebrott kommer uteslutning att diskuteras. Detta skrevs alltså därför att denne medlem vågade säga att han inte ville ställa upp på kollektivanslutningen. Det inträffade är ett bevis av många på de svårigheter som möter en enskild LO-medlem när han eller hon vill protestera mot kollektivanslutningen. Men är man framträdande socialdemokrat inom LO så går det bra att säga sin mening. För det är väl ingen av oss som är församlade här i kammaren som tror att de 14 förbundsordförande som i nr 3 av LO-tidningen förklarade att de var motståndare till kollektivanslutningen kommer att varnas på samma sätt? Eller att de skulle hamna med namn på anslagstavlan, utpekade som osolidariska därför att de reserverat sig mot kollektivanslutningen? Detta har enligt pressen hänt en LO-medlem i Sydsverige. Jag har själv träffat den medlem som fick sitt namn på anslagstavlan därför att han hade reserverat sig. I internationella sammanhang vill det socialdemokratiska partiet med Olof 135 Palme i spetsen framstå som de svagas förespråkare, mot politiskt förtryck och gentemot allt tvång, oavsett om detta tvång kommer från en hård diktaturregim eller från omänskliga arbetsgivare. Men borde inte den minsta konsekvens innebära att Olof Palme använde samma måttstock här hemma? Varför är inte Olof Palme beredd att vidta åtgärder mot det främsta politiska tvånget i vårt land — tvångsanslutningen till det socialdemokratiska partiet? När skall socialdemokraterna myndigförklara den vanlige LO-medlemmen? När skall vi anses kapabla att själva avgöra vilket parti vi vill tillhöra? Herr talman! Kollektivanslutningen är en central fråga för vår demokrati. Den rör demokratins kärna: rätten för medborgarna att själva få avgöra vilket partide vill tillhöra. För att slå vakt om denna självklara demokratiska frioch rättighet yrkar jag bifall till reservationen 1 av Anders Björck och Lars Schött.

Herr talman! Som tidigare mångårig motionär i fråga om kollektivanslutningen och som reservant i ärendet här i dag ber jag att få göra ett kort inlägg. Kollektivanslutningen har sin historiska bakgrund, och den har kanske i gångna generationer framstått som förklarlig och rent av försvarlig. I våra dagar måste det emellertid betecknas som ett direkt groteskt förhållande att människor genom majoritetsbeslut, ofta vid möten där de själva inte har möjlighet att vara med, ansluts till ett politiskt parti. Under årens lopp har det givits många exempel på hur ett fåtal medlemmar genom sitt beslut anslutit fackföreningar med stora medlemskadrer till det socialdemokratiska partiet. Vad det gäller är emellertid inte en kvantitetsfråga, utan en kvalitetsfråga — en fråga om kvaliteten på vår demokrati. Kollektivanslutningen måste för varje rättänkande framstå som osund och djupt odemokratisk. Att försvara det med att medlem som ej önskar anslutning äger rätt att reservera sig går inte. Genom att tvingas anmäla reservation går vederbörande bl.a. förlustig den garanti för politisk rösthemlighet som vi anser att medborgarna bör ha. Det är ju också en bakvänd ordning, att den som ej önskar medlemskap skall anmäla detta. Här liksom på andra områden bör givetvis gälla den ordningen, att för medlemskap skall erfordras en positiv åtgärd från vederbörandes sida. Som medlem i ett politiskt parti bör givetvis registreras endast den som individuellt begär inträde i partiet. Även i dag vill jag beteckna det som en skönhetsfläck i det svenska samhället — denna systematiska anslutning av en fackförenings samtliga medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Det är djupt beklagligt att socialdemokraterna, som i andra sammanhang kämpat för demokratins principer, inte velat lyssna på den kritik mot kollektivanslutningen som vuxit sig allt starkare och nu går djupt in i LO leden och i det egna partiet. Många socialdemokrater ogillar i dag kollektiv anslutningen. Kommande generationer socialdemokrater kommer — det är Nr 43 min övertygelse — att vägra tro att deras meningsfränder ännu år 1978 frenetiskt försvarade detta odemokratiska system.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

Herr talman! Tack vare en rad undersökningar vet vi nu ganska mycket om opinionen inom LO och socialdemokratin när det gäller kollektivanslutningen. Genom Olof Petterssons stora vetenskapliga valundersökningar vet vi att andelen LO-medlemmar som röstar med socialdemokraterna på 10 år har minskat från 81 96 till 61 96. Genom Leif Lewins undersökningar om fackföreningsrörelsen vet vi att en majoritet av LO:s medlemmar är motståndare till kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. En undersökning som TV-programmet Rapport hade beställt visade att också en majoritet av de socialdemokratiska väljarna var motståndare till kollektivanslutningen. Leif Lewin har vidare visat att över 100 000 kollektivanslutna medlemmar som inte utnyttjat reservationsrätten röstar på andra partier än det socialdemokratiska. 100 000 socialdemokratiska medlemmar röstar alltså på andra partier än det parti de är medlemmar i. Jag vill fråga Hilding Johansson: Är det inte pinsamt för ett politiskt parti att ha 100 000 medlemmar som röstar på andra partier? Som konstaterats i debatten har riksdagen fyra gånger uttalat sig mot kollektivanslutningen och uppmanat det socialdemokratiska partiet att göra som alla andra partier i det här landet, nämligen vägra att ta emot kollektivt anslutna medlemmar. Vpk-are, moderater, centerpartister och folkpartister säger: I vårt parti tar vi bara emot sådana medlemmar som själva begärt att få bli medlemmar. Riksdagen har som sagt fyra gånger uttalat en uppmaning till socialdemokraterna att avstå från att kollektivansluta medlemmar. Detta har inte lett till någon reaktion från socialdemokratiskt håll. Rimligen är detta en viktig fråga för socialdemokraterna. Riksdagen fattar beslut i frågan på ett sätt som är nästan unikt, och partiet har 100 000 medlemmar som röstar på andra partier. Detta förhållande måste rimligen ha lett till omfattande diskussioner inom de beslutande socialdemokratiska organen. Man måste där ha frågat sig: Skall vi nonchalera riksdagens beslut eller inte? Hur skall vi förhålla oss? Trots detta ser vi inga representanter för den socialdemokratiska partiledningen här i kammaren — ingen partiledare, ingen partisekreterare. Som enda debattör — om än en förträfflig sådan — går Hilding Johansson upp och försvarar socialdemokraterna i denna väldigt viktiga principfråga som gäller 137 om man skall ta emot medlemmar som inte ansökt om medlemskap eller inte och om man skall nonchalera riksdagens beslut eller inte. Jag vill fråga vad det är som skall till för att socialdemokraterna skall följa riksdagens beslut i den här frågan. Vad är det som skall till för att man skall vara beredd att följa fyra uppmaningar från riksdagen? Till sist vill jag ta upp själva huvudfrågan, som Hilding Johansson debatterat förvånansvärt litet. Han har med moderaterna fört den tacksamma debatten om grundlagen och frågan om man skall ha lagstiftning eller inte, och han har försökt göra det hela till en teknisk fråga. Men huvudfrågan är ändå vilket själva skälet till kollektivanslutningen är. Alla respekterar att fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har historiska band. Vad som inte respekteras — såsom redovisats av undersökningarna varken av en majoritet inom LO och socialdemokratin eller av riksdagsmajoriteten — är att människor blir medlemmar i ett parti utan att de begärt det. Jag vill till sist fråga varför socialdemokraterna tycker att det är fel att beslut om medlemskap i politiskt parti skall fattas av den enskilde.

Herr talman! Låt mig i korthet lägga fram några synpunkter i den här diskussionen. Jag skulle vilja fråga herr Sixten Pettersson, herr Åkerlind, herr Schött m.fl.: Hur upplever ni det kollektiva medlemskapet i statskyrkan? Vore det inte lämpligare och mera närliggande för riksdagen att diskutera den typen av medlemskap än att diskutera relationerna fackföreningsrörelse-politiskt parti? Låt mig sedan gå in på den principiella frågeställningen. Först vill jag emellertid säga till Hilding Johansson att det inte är rätt att säga att ingen medlem har anslutits till SAP utan samtycke. Jag vill exemplifiera med mitt eget fall. Som bekant är jag medlem i arbetarpartiet kommunisterna men också kollektivt ansluten till SAP. Då kanske herr Johansson frågar: Men varför reserverar ni er inte då? Jag skall försöka att förklara. Jag reserverar mig inte mot ett medlemskap som jag aldrig någonsin har begärt och vill slå fast att jag anser att det kollektiva medlemskapet är felaktigt. Men jag vill också slå fast att det inte är någon angelägenhet för Sveriges riksdag att diktera de former som skall gälla beträffande förhållandet mellan fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsens övriga organisationer. Vi i arbetarpartiet kommunisterna kommer i fortsättningen att arbeta för att det skall uppstå en opinion inom den fackliga rörelsen som skapar en grundval för ett brytande av det, enligt min mening, mycket odemokratiska förhållande som det kollektiva medlemskapet trots allt innebär. Samtidigt vill jag säga att vi betackar oss för det sällskap som uppträder på den här fronten, ty sällskapet syftar icke till att stärka den fackliga rörelsen, som ett upphörande av kollektivt medlemskap onekligen skulle innebära. Jag anser nämligen att det ekonomiska bidrag som det kollektiva medlemskapet ger SAP ofta äts upp av den politiska prestigeförlust som följer med bidraget. Men sällskapet vill inte stärka den fackliga rörelsens organisationer och över huvud taget inte stärka arbetarrörelsen. Inte minst de två senaste årens Nr 43 verksamhet ger ett klart belägg för varför arbetarrörelsen behöver stärka sina Onsdagen den intresseband — och då även till den fackliga rörelsen.

Herr talman! Det är mycket angenämt att diskutera med Hilding Johansson. Det intressanta är dock att det, trots att socialdemokratin fattat ett så centralt avgörande som att nonchalera fyra riksdagsbeslut — och det är ett avgörande som måste ha träffats i den socialdemokratiska partistyrelsen och dess verkställande utskott — inte går upp några representanter för den socialdemokratiska partiledningen i debatten. Det måste bero på att man antingen tycker att riksdagens beslut är av den arten att man inte behöver bry sig särskilt mycket om dem eller på att man är bekymrad för den här debatten. För en liberal är det lätt att vara uppe i en diskussion mot kollektivanslutning till olika typer av organisationer. Vi är motståndare till den nuvarande formen av band mellan staten och svenska kyrkan och också motståndare mot kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Hilding Johansson säger litet lättsamt att det väl kan hända att en och annan i ett eller annat fall inte utnyttjar reservationsrätten. Men nu är det enligt opinionsundersökningar mer än 100 000 människor som inte utnyttjat reservationsrätten men som ändå röstar på andra partier. Det är inte fråga om ett eller annat fall. Jag konstaterar att Hilding Johansson uppenbart inte tycker att det är pinsamt att hans parti har ca 100 000 medlemmar som röstar på andra partier. Ingen förmenar socialdemokratin och fackföreningsrörelsen att ha ett nära samarbete. Vad denna diskussion handlar om är något annat, nämligen om man kan göra människor som aldrig begärt att få bli medlemmar i ett politiskt parti till medlemmar i socialdemokratiska partiet. Den frågan skall inte avgöras här i kammaren, säger Hilding Johansson, och det är riktigt. Riksdagen har tidigare sagt att detta skall avgöras av det socialdemokratiska partiet. Men partiet borde låta bli att ta emot andra än dem som själva begärt att få bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Vi kräver från liberalt håll ingen lagstiftning. Vi kräver bara detta enkla att socialdemokraterna, som alla andra partier i vårt land, avstår från att som medlemmar ta emot andra än dem som själva bett att få bli medlemmar i partiet.

Herr talman! Hilding Johansson säger att mitt eget fall — att jag som moderat riksdagsman blivit kollektivt ansluten och så småningom reserverat mig — visar hur det går till. Ja, det visar det helt och fullt. Det dröjde flera månader innan jag fick reda på det här beslutet, men jag reserverade mig Nr 43 omedelbart när jag fick reda på det. Det är så det går till för många människor. Hur går det till för alla utlänningar som inte kan svenska språket? De kanske aldrig får reda på att de är kollektivanslutna. När jag fick reda på det här kollektivanslutningsbeslutet från fackföreningen, ringde jag till socialdemokratiska arbetarekommunen och frågade om de hade mitt namn registrerat. Nej, blev svaret, vi får inga namn, vi får bara uppgift om antalet. Det är så det går till, och fackföreningen talar inte om för fler än dem som man till nöds kommer i kontakt med att så här har vi gjort. Sedan beror det på hur informationen går ut bland folket. En del får reda på beslutet, en del inte. De siffror som har kommit fram och som visar att bara 8 96 av de LO anslutna vet att de är med i ett politiskt parti, trots att väldigt många är frivilligt anslutna, avslöjar hur orimligt det är. På min fråga, om det är fel att den enskilde själv får besluta, svarar Hilding Johansson att den enskilde själv får besluta, att det är han som avgör till sist. Det svaret är helt orimligt. Det är meningslöst att diskutera med den som låtsas att han inte förstår hur det går till. Jag vägrar att tro att Hilding Johansson inte förstår sakläget. Men om det är så att Hilding Johansson inte vet hurdet går till vid en kollektivanslutning, så ta då reda på det ordentligt till nästa års debatt om denna fråga.
Herr talman! Eftersom jag har den mycket bestämda uppfattningen att det inte är denna kammare som skall fatta beslut i den här frågan genom att bifalla yrkanden som reglerar den fackliga arbetarrörelsens verksamhet, skulle jag kanske ha avstått från att fortsätta debatten. Men eftersom jag vet att debatten här också uppmärksammas, finns det anledning att lägga fram några synpunkter på den här frågeställningen. Jag vill till Hilding Johansson säga att jag är helt överens med honom om de tankegångar som han nyss anförde, att det inte är kammaren som skall bestämma. Men jag vill också gärna säga att jag tror det skulle vara till gagn för hela arbetarrörelsen om man gjorde klart för sig att den stora majoriteten av dem som i dag är kollektivanslutna aldrig på något sätt har givit sitt samtycke. Hilding Johansson påpekar att jag inte har utnyttjat min rätt. Det har jag inte gjort därför att jag anser att det ligger så otroligt mycket av logik i detta att man inte går och begär utträde ur någonting som man aldrig har begärt inträde i. Jag har heller inte begärt utträde ur statskyrkan, därför att jag inte betraktar mig som medlem i den eftersom jag aldrig har begärt inträde. Jag tycker att detta är logiskt och konsekvent. Man måste arbeta för att komma fram till den situationen att denna församling så småningom tar ställning till statskyrkan och den fackliga rörelsen tar ställning till hur man skall ha det i sina relationer till SAP. "I debatten här har man ställt frågan hur det skulle bli om majoriteten på ett 141 fackligt möte beslutade om medlemskap i något annat parti — man nämnde bl.a. apk som exempel. Till det vill jag bara deklarera att i ett kommunistiskt parti, var man än söker det i världen, finns inte möjligheten att kollektivt ansluta sig. Jag tycker också att socialdemokratin borde lära sig något av det, för det är en förnuftig princip som reglerar relationerna inom arbetarrörelsen.
Herr talman! Debatten har pågått länge, och något nytt torde inte kunna tillföras den. Jag vill endast erinra om att när riksdagen fyra gånger har uttalat sig mot kollektivanslutningen har det skett med uttrycken: ”Individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti är grundläggande för demokratin. Utskottet kan därför av principiella skäl inte acceptera kollektiv anslutning av människor till politiskt parti. Ett sådant system strider mot den åsiktsfrihet som nu gällande grundlag utgår ifrån ——-.” Detta må utgöra svar till Hilding Johansson. Jag vill inte ge mig in på något paragrafrytteri, utan det är andemeningen i vår grundlag som åberopas. Hilding Johansson hänvisade till pågående utredning. Anders Björck har tidigare svarat honom härvidlag och sagt att vad som har redovisats till konstitutionsutskottet från partikongressens sida inte tyder på något omtänkande hos socialdemokraterna utan bara på att man skall överväga att ändra på vissa tekniska detaljer. Sedan erinrade Allan Åkerlind om att redan Hjalmar Branting menade att kollektivanslutning på sin tid var försvarlig men att det var någonting som i framtiden borde avvecklas. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till Anders Björcks och min reservation.

Herr talman! Vi har i vårt land en mycket ambitiös målsättning att skapa trygghet för landets medborgare på olika sätt. Det gäller socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, skolpolitik och mycket annat. Om det totala utgiftsprogrammet råder i stort sett enighet mellan partierna, även om de prioriterar olika och inte vill ge samma pengar åt samma håll. För att finansiera detta omfattande utgiftsprogram krävs det kraftiga inkomster för samhället. Skattevägen är den enda väg som samhället har att använda sig av för att få in pengar. Det är då ganska naturligt att vi har ett högt skattetryck här i landet. När jag i detta sammanhang talar om skatter menar jag alla slag av avgifter, det må vara socialavgifter, direkta eller indirekta skatter. Det totala skattetrycket är dock några procentenheter högre än det behöver vara på grund av att inte alla medborgare betalar sin del utan vältrar över delar av bördan på andra, som inte har lika rymligt samvete som fuskaren har eller som saknar möjlighet till fiffel. Vi skall också ha klart för oss att det finns hederliga människor kvar i vårt land även när det gäller beskattningsfrågor. Dem tycker jag att vi skall vara rädda om och göra allt för att hjälpa. För mig är detta än den största rättssäkerhetsfråga. Skatteflykten kan delas in i två avdelningar. Dels har vi dem som gör sig skyldiga till kriminell handling genom att bryta mot gällande lagar, dels har vi dem som kan undandra sig skatt på ett helt lagligt sätt, även om lagstiftarens mening varit en annan. Jag skall här uppehålla mig vid den senare typen av skatteundandragande, men det betyder inte att jag underskattar vidden av det egentliga fusket, som redan är kriminaliserat. Företagsskatteberedningen, som arbetat sedan början av 1970-talet, fick i början av sitt arbete mera syssla med att täppa till skatteflyktshål än att utreda seriösa företagares skatteproblem, vilket var meningen. Anledningen till denna snedvridning av arbetet var dels att riksdagen skickade med en del sådana uppdrag, dels att man under arbetets gång upptäckte luckor genom vilka det rann ut miljardbelopp. Jag behöver bara erinra om handeln med vinstbolag — även förlustbolag, för den delen — och partsrederierna för att redovisa vart den första miljarden rann bort. Företagsskatteberedningen lade fram inemot tio förslag till tätningar av skattesystemet inom sitt utredningsområde, och de flesta förslagen togs ograverade av den dåvarande regeringen och bifölls också senare av riksdagen. Man upptäckte dock så småningom att man aldrig lyckades hinna i fatt dem som var på jakt efter nya skatteluckor. I akt och mening att skydda hederliga och seriösa företagare kunde inte lagarna göras alltför rigorösa. Likaså kunde speciella skattefavörer, som var avsedda för särskilda ändamål, också användas för att undgå skatt på icke avsett sätt av mindre nogräknade företagare och andra. Skaran av jurister och konsulter med arbetsuppgift att hitta kryphål i skattelagstiftningen har också ökat ständigt, och det är inte svårt att hitta sakkunniga hjälpare om man har råd att betala — och det har i regel sådana som önskar komma undan skatt. Företagsskatteberedningen kom så småningom fram till att man aldrig skulle hinna i fatt fifflarna utan att skaffa något slags allmän skatteflyktslagstiftning, där syftet med transaktionerna skulle vara avgörande och inte en skentransaktions civilrättsliga laglighet. Till den delen uppdrog företagsskatteberedningen åt en speciell arbetsgrupp med stor juridisk kunskap under ledning av generaldirektören Walberg att undersöka möjligheterna att genomföra en allmän skatteflyktsklausul. Arbetsgruppen lyckades med sin uppgift och överlämnade sitt förslag till dåvarande regeringen, som efter det att ärendet remissbehandlats utlovade en proposition till hösten 1976. Valutgången förhindrade den planerade propositionen, men den nya regeringen lovade att återkomma med en proposition i ärendet omgående. Så har nu inte skett. Jag vet inte vad anledningen kan vara härtill, möjligen oenighet inom regeringen, som resulterade i att en ny promemoria gjordes upp, som också skulle remissbehandlas. Frågan har väl såväl i trepartiregeringen som i folkpartiregeringen bedömts ha mycket låg prioritet. På annat sätt kan man väl inte tolka dröjsmålet. Det låg — efter vad jag kan förstå — en så gott som färdig proposition på regeringens bord 1976. Varken det förslaget eller något annat har kommit från regeringen trots att det i propositionsförteckningar getts löfte om regeringsförslag vid åtminstone två tillfällen. Under tiden har skentransaktioner med skatteundandraganden kunnat ske i oförminskad takt. Vi läser ganska ofta om taxeringstiänstemännens rätt hopplösa kamp och hur åtalsmyndigheten förlorar mål där transaktioner förklarats lagliga även om huvudanledningen med transaktionen varit skatteflykt. Det är då kanske inte så underligt att åklagare tvekar att ta upp en del mål även om de vet att stora summor kommit undan beskattning. Mot den här bakgrunden kan socialdemokraterna inte godkänna den tama skrivning som utskottsmajoriteten gjort över motionen 1976/77:1032 och för den delen också motionen 629 av samma årgång. Skatteutskottet har flera gånger med skärpa vänt sig mot det legala och illegala skatteundandragande som förekommer. Därför tycker jag det är något av en antiklimax när utskottet nu nöjer sig med att konstatera att budgetministern har för avsikt att fullfölja beredningsarbetet och att regeringen kommer att ta ställning till frågan i vår. Man vet alltså från utskottsmajoritetens sida inte ens om det urvattnade förslag som under lång tid nu varit ute på remiss kommer att leda till någon proposition, och man är heller inte beredd att ställa krav på att någon proposition skall lämnas trots att man vet att skatteflykten fortsätter. Majoriteten skriver att enligt utskottets mening ”kan en generalklausul mot skatteflykt, så utformad att den tillgodoser rättssäkerhet och rimliga effektivitetskrav, utgöra ett värdefullt komplement till specialregler mot skatteflykt”. Trots detta uttalande — och trots att budgetministern vid olika tillfällen lovat förslag — är man inte beredd att begära förslag från regeringen. I reservationen krävs att riksdagen gör en beställning hos regeringen för att få en proposition om en s.k. generalklausul. De motioner som ligger till grund för reservationen är av gammalt datum. De väcktes under allmänna motionstiden 1977 trots att löfte då förelåg om en proposition i ämnet. När nu ingen sådan kommit har motionerna ännu större aktualitet. Glidningar i uttalanden om en proposition till våren 1979 gör mig allvarligt orolig. Det är därför jag tror att en beställning från riksdagen nu är nödvändig. Det är naturligtvis heller inte ointressant hur en s.k. generalklausul ser ut. Enligt vår mening var den Walbergska gruppens förslag ett bra underlag för en lagstiftning. Den skulle bli någorlunda effektiv och den skulle också tillgodose rimliga rättssäkerhetskrav. Varför man tillsatte en ny arbetsgrupp som mjukade upp det tidigare förslaget vet jag som sagt inte. Alltnog finns nu också ett förslag som är mindre effektivt och som är mycket uttunnat. Remissopinionen har varit i viss mån delad. Det skulle för övrigt har varit underligt annars, så många olika intressen som finns i denna fråga. Majoriteten av remissorganen har accepterat huvudlinjerna i det Walbergska förslaget, medan den såvitt jag kunnat bedöma ansett att förslaget från budgetdepartementet inte är så bra. Man har ifrågasatt om klausulen i dess nya tappning kan bli något verksamt instrument mot skatteflykt. Reservanterna kräver därför att ett kommande förslag följer principerna i förslaget från de fyra juristerna. Detaljerna i det förslaget har utförligt redovisats i den motion som jag tidigare talat om och som utskottsmajoriteten inte bemött i sak. Med det här sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen i utskottets betänkande.

Herr talman! Att skattefusk och skatteflykt förekommer i samhället och att sådan verksamhet har en mycket betydande omfattning torde inte vara obekant för någon. Men det kommer ideligen fram nytt material som visar hur nödvändigt det är att ta betydligt hårdare tag för att bekämpa skatteflykt och skattefusk på ett effektivt sätt. I höstas anordnade exempelvis länsstyrelsen i Stockholms län en konferens, till vilken man hade inbjudit länets riksdagsmän, där man lade fram ett mycket utförligt material om uppbördsbrottsligheten. Det är på cirka 175 sidor, och jag skall inte utmana kammarens tålamod genom att föredra långa bitar ur det. Men jag vill nämna något som bakgrund till de krav som ställs i motionerna om mer bestämda åtgärder. Ansvariga tjänstemän vid myndigheterna har exempelvis studerat metoden att använda sig av konkurser, ofta fingerade, för att slippa ifrån skatter och avgifter. Man utnyttjar då trögheten i skatteoch avgiftssystemet. Den metod man använder sammanfattar länsstyrelsens tjänstemän på följande sätt: ”Bygg upp skuld till staten. Byt namn. Bygg upp skuld till staten. Byt namn. Man har lämnat konkreta exempel på de ekonomiska konsekvenserna av trögheten i systemet: Ett bolag som man kallar A fick först skatteackord med 600 000 kr. Bolag B fortsatte den förlustbringande rörelsen och gick i konkurs i mars 1976. Sammanlagda skulder till staten i form av skatter, arbetsgivaravgifter, mervärdeskatt, A-skatt, kvarstående skatt och B-skatt: 1 169 210 kr. Bolag C fortsatte samma rörelse efter överlåtelse av tillgångar och kunder och gick i konkurs i april 1978. Skulder till staten i form av A-skatt, mervärdeskatt och sociala avgifter: 1 160 022 kr. Sammanlagt hade de här tre bolagen —- som var ett och samma företag — alltså en skuld på 2,8 milj.kr. Exemplen på detta kan mångfaldigas enligt länsstyrelsen i Stockholms län. Antalet konkurser — om vi håller oss till den metoden att slippa undan skatter — har mer än tiodubblats under perioden 1957-1974. 70 86 av konkurserna behandlas numera som s.k. fattigkonkurser enligt 1858 konkurslagen. De kännetecknas som helhet av relativt stora skatteskuldsandelar — nära 50 96 som genomsnitt. Vidare nämns i samma material att enbart i Stockholms län har 1 miljard kronor i skatter och avgifter uppdebiterats hos länets kronofogdemyndigheter. Härav utgör f. n. utestående obetalda arbetsgivaravgifter ca 200 milj.kr. Motsvarande belopp avseende arbetsgivaravgifter uppgick 1970 till ca 50 milj.kr. Vi har alltså här en kraftig ansvällning under senare år av denna metod att smita undan skatter. I väldigt få fall vidtas det effektiva åtgärder mot skattefusk och skattebrott. Inom Stockholms län har man gjort en sammanställning av påföljdernas preventiva effekt i dagsläget. Man tittar först på uppbördsbrott, där man hänvisar till 81 § uppbördslagen. Effekten är ringa, säger man, av de preventiva åtgärderna. Orsaken är låga böter, endast undantagsvis fängelse, åtalsunderlåtelse, preskription osv. När det gäller skattebrott studerar man effekten av 7-9 §§ skattebrottslagen. Effekten av dem är ingen, säger myndigheterna. Orsak: lagstiftningen tillämpas ej. Samma omdöme ger man om 10 § skattebrottslagen. Den har heller ingen som helst effekt. Orsaken är likaledes att den inte tillämpas. När man tar del av konkret material är det alltså inget tvivel om att det behöver vidtas betydligt hårdare åtgärder för att bekämpa skatteflykt och skattefusk. Det är helt självfallet svårt att göra en exakt beräkning av hur mycket som varje år undandras från beskattning, men alla vet att det rör sig om storleksordningen tiotals miljarder kronor. Från vpk:s sida har vi väckt två motioner, som behandlas i det här ärendet. Den ena gäller ett krav på införande av en allmän skatteflyktsklausul. Jag kan i den frågan instämma i den argumentering som den föregående talaren har gjort. Vår motion ligger också som en av de bägge som är grunden för den socialdemokratiska reservationen, för vilken vi kommer att rösta. Där erinras om en intressant sak, som visar hur långsamt det har gått att få till stånd åtgärder. Första gången en generalklausul mot skatteflykt aktualiserades var redan när skatteflyktskommittén avgav sitt betänkande 1963, alltså för 15 år sedan. Frågan har sedan upprepade gånger tagits upp här i riksdagen i interpellationer, frågor och motioner, men som vi vet har ingenting ännu hänt. Nu står framför oss perspektivet att vi möjligen får en väldigt urvattnad generalklausul mot skatteflykt, som inte kommer att vara effektiv. Vi tycker också från vpk:s sida att det är nödvändigt i det läget att riksdagen markerar att förslag om en generalklausul skall komma snarast möjligt och ha en sådan utformning att det verkligen får avsedd effektivitet. Den andra motionen från vpk innehåller krav på en snabbutredning med uppgift att lämna förslag om hur skatteflykt och skattefusk effektivare skall kunna bekämpas. Det har som bekant suttit en rad skatteutredningar under de senaste åren. Ett par av dem har suttit så länge som fem år. Jag var själv ledamot av 1972 års skatteutredning. När jag från början tog upp frågan där om hur man på ett effektivare sätt skulle föra kampen mot skatteflykt och skattefusk, så sade majoriteten i utredningen: Ja, vi skall först skapa de regler som över huvud taget skall gälla i skattesystemet och genomföra nödvändiga förändringar. När vi är överens om det, så skall vi studera hur alla de hål som möjliggör skatteflykt och skattefusk skall kunna täppas till. På det viset sköt man hela frågan framför sig. När utredningen så småningom blev färdig och överlämnade sitt resultat, så fanns i den praktiskt taget ingenting om åtgärder för att bekämpa skatteflykt och skattefusk. Majoriteten i utredningen var helt enkelt inte intresserad av den frågan. Det är en del av bakgrunden till det krav som jag har ställt, att vi skall tillsätta en särskild snabbutredning, som uteslutande tar itu med frågan om kampen mot skatteflykt och skattefusk. Jag tror att det är nödvändigt. En generalklausul är ett bra steg på vägen, men jag tror alla är överens om att enbart den åtgärden inte täcker hela det fält på vilket det är nödvändigt att statsmakterna är verksamma för att få bort de nuvarande avarterna och brottsligheten på skatteområdet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 1978/79:319. Jag vill bara tillägga ytterligare en fundering med anledning av den artikel som professor Gunnar Myrdal nyligen har publicerat i tidskriften Ekonomisk Debatt. Utgångspunkten för hans artikel är det nuvarande skattefusket och skatteflykten. Han diskuterar där åtgärder för att komma till rätta med dessa saker. Gunnar Myrdal menar att det är nödvändigt att på ett grundläggande sätt reformera hela skattesystemet för att få bort de möjligheter som nu finns till en reell skatteflykt via avdragssystemet och på annat sätt. Jag noterar med intresse att Gunnar Myrdals huvudförslag att gå över till en företagsskatt, dvs. en skatt på produktionen, är identiskt med det förslag som har lagts av vpk och som också redovisas i vår reservation till 1972 års skatteutredning. Det är ett förslag som också har lagts här i riksdagen men som hittills har avslagits av de övriga partierna. Även om det kan vara riktigt att reformera hela skattesystemet för att effektivt bekämpa skattefusk, kan man inte uraktlåta— och det är naturligtvis inte heller Gunnar Myrdals mening — att bekämpa det skattefusk och den skatteflykt som sker i dag. Man får alltså inte tolka Gunnar Myrdals artikel på det sätt som vissa tidningar har gjort, att det är fråga om en kapitulation inför svårigheterna att komma åt skatteflyktsoch skattefuskproblemen. Gunnar Myrdal håller helt säkert med om att man i nuläget måste vidta mycket bestämda och hårda åtgärder för att på grundval av nuvarande lagstiftning komma åt den brottsliga skatteverksamheten.

Herr talman! Som framgår av betänkandet, har utskottets majoritet och reservanter samma uppfattning när det gäller behovet av en generalklausul mot skatteflykt. Carl-Henrik Hermanssons exempel nyss illustrerar också på ett utmärkt sätt nödvändigheten av en sådan klausul. Skatteutskottet uppträdde enigt så sent som i september i år, då utskottet behandlade en motion om åtgärder mot internationell skatteflykt. I betänkandet vid det tillfället redovisade utskottet bl.a. åtgärder som på senare tid vidtagits i skattelagstiftningen för att möta både speciella och allmänna skatteflyktsoch skattefusktendenser. Sålunda pekade utskottet särskilt på: 1. Den effektivisering och rationalisering av taxeringsorganisationen som genomförs från 1979 och som bl.a. syftar till att intensifiera granskningsoch kontrollinsatserna när det gäller rörelseidkare och andra mera svårkontrollerade skattskyldiga. Beslut om skärpning av taxeringskontrollen har fattats 1975, 1977 och 1978, alltså både under regeringarna Palmes och Fälldins tid. 2. Bevissäkringslagen, antagen 1975, som ger det allmänna ett värdefullt processuellt hjälpmedel. 3. Propositionen om betalningssäkringslag, som förstärker det allmännas ställning såsom borgenär för skatter och som antas om någon vecka av riksdagen. 5. Brottsförebyggande rådet fick 1977 regeringens uppdrag att göra en översyn av den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Betydande åtgärder av både speciell och allmän karaktär har alltså genomförts under 1970-talet för att förhindra skatteflykt, och som framgått av min redovisning har regeringarna Palme, Fälldin och nu Ullsten i lika mån bemödat sig om att möta den olustiga form av brottslighet som skatteflykt utgör och som drabbar de lojala skattebetalarna, vilket skatteutskottets ordförande Erik Wärnberg nyss starkt underströk. Det finns ingen grund för farhågor att regeringen Ullsten skulle tröttas i sin strävan att komma till rätta med skatteflyktsproblemen. Budgetminister Ingemar Mundebo, som f. ö. i dag medverkar i ett nordiskt finansministermöte i Köpenhamn och därför är förhindrad att närvara här, har genom sitt arbete både i regeringen Fälldin och i regeringen Ullsten visat, att han är personligen starkt engagerad i lösandet av denna fråga. När Ingemar Mundebo tillträdde i oktober 1976 fanns ett propositionsutkast, som den avgångna regeringen Palme inte hade lagt fram. Detta och expertgruppens inom företagsskatteberedningen förslag från 1975 bearbetades inom regeringskansliet 1977/78, och en ny departementspromemoria gick ut på remiss 1978. Denna remissomgång har just avslutats, som skatteutskottet redovisar, och resultatet granskas f. n. inom regeringskansliet. Enligt Ingemar Mundebo kommer regeringen att ta ställning till frågan i vår. Under denna ingående beredning anstränger man sig att finna en lösning som på ett tillfredsställande sätt beaktar kraven på rättssäkerhet och på rimlig effektivitet. Kan man finna en sådan lösning, kommer en proposition — kan man inte, så bör man inte lägga fram någon proposition. Det är ju just i denna svåra avvägning mellan kraven på rättssäkerhet och rimlig effektivitet som problemet ligger. De hittillsvarande olika förslagen har av remissinstanserna fått både positiva och negativa omdömen just i fråga om lösningen av denna svåra avvägning. Riksdagen kan vara övertygad om att ingen möda kommer att sparas inom regeringskansliet för att försöka finna en avvägning som tillgodoser båda de nämnda kraven om rättssäkerhet och rimlig effektivitet, krav som jag utgår ifrån att vi från alla partier i riksdagen ställer på den lagstiftning om skatteflyktsklausul som behövs. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 12.
Herr talman! Herr Hörberg har inte mildrat den oro som jag känner för att det inte kommer någon proposition till våren. Vi har tidigare fått två löften om propositioner, men det har inte kommit någon. I början av vårt arbete i höst var det ganska klart att det skulle komma en proposition till våren. Det löfte som vi har fått i majoritetens skrivning och som herr Hörberg har givit i dag innebär att regeringen tar ställning till våren hur den skall göra. Om regeringen inte lyckas klara de problem som rättssäkerheten ställer upp, så blir det ingen proposition. Vi för vår del har hävdat, liksom de flesta av remissinstanserna, att rättssäkerhetskraven är uppfyllda redan i den första arbetsgruppens förslag. Skulle man nu anse att inte heller den andra arbetsgruppen lyckats med att lösa de frågorna, då tror jag att det är den obotfärdiges förhinder och ingenting annat. Det är detta som gör att jag känner oro även i fortsättningen. Herr Hörberg menar — och kanske också moderaterna som inte deltar i den här debatten —att rättssäkerhet är att i förväg veta hur lag skall tolkas. Jag kan naturligtvis hålla med om att det är ett viktigt rättssäkerhetskrav att man vet hur lagen skall tolkas. Enligt min mening är de förslag som har framlagts sådana att man vet i förväg i stort sett hur de skall tolkas. Men som jag har framhållit många gånger — och vill upprepa en gång till — finns det också annat som är rättssäkerhet. Jag anser exempelvis att hederliga skattebetalare måste ha en rättighet att inte betala 5 96 för mycket i skatt därför att de som leker i lagens utkanter smiter ifrån dessa 5 96. Det är en rättssäkerhetsfråga som väl motiverar att andra, som tänker företa en tveksam transaktion i förhållande till den nya lagen, får begära ett förhandsbesked om vad som går eller inte går. Så får man göra många gånger redan i den lagstiftning som vi har på andra områden. Jag tycker faktiskt att det här är fråga om den obotfärdiges förhinder.
Herr talman! Jag har aldrig lyckats få något svar på frågan varför det skulle vara så olämpligt med en särskild utredning om skattefusk och skatteflykt som skulle föreslå de åtgärder som är nödvändiga för att i möjligaste mån förhindra sådant. 1972 års skatteutredning, som jag erinrade om, har försummat att ta upp den frågan, och den har i betydande grad också försummats av andra skatteutredningar som varit verksamma. Jag tycker därför att man har anledning att fråga skatteutskottets bägge talesmän — herr Wärnberg och herr Hörberg — på vilket sätt de motiverar sin negativa inställning till en särskild utredning om åtgärder i kampen mot skatteflykt och skattefusk. Det har aviserats och begärts en rad andra utredningar på skatteområdet som regeringen kanske kommer att tillsätta så småningom, men på den här punkten råder en total tystnad. Jag tycker alltså att man har anledning att begära svar om den negativa inställningen i denna fråga.
Herr talman! Får jag först säga till Carl-Henrik Hermansson att jag tycker det är rätt onödigt att nu komma med ett krav på en särskild utredning för att åstadkomma en skatteflyktsklausul, när vi vet att arbetet pågår för fullt i regeringskansliet. Jag tycker också att det är orimligt att han beskyller både mig och herr Wärnberg för en negativ inställning i denna fråga. Vi har ett mycket starkt engagemang för frågans lösning. Liksom Ingemar Mundebo och Erik Wärnberg är jag mycket angelägen om att försöka finna en sådan lösning att de lojala skattebetalarnas intressen verkligen inte blir nonchalerade i detta sammanhang. Till Erik Wärnberg vill jag säga att orsaken till dröjsmålet är att herr Mundebo velat avvakta remissinstansernas yttranden över den PM som han hade sänt ut. Jag tycker liksom herr Wärnberg naturligtvis att man skall göra så när man bereder ett ärende. Remissyttrandena över expertgruppens betänkande var ju faktiskt inte så eniga. Ett flertal av remissinstanserna hade andra synpunkter än expertgruppen på bl.a. frågan om generalklausulens uformning. Jag tycker därför att det är rätt rimligt att göra som herr Mundebo har gjort — att omarbeta förslaget och låta det gå ut på nytt till remiss. Remisstiden gick ut först i november, som vi vet. Tyvärr hade inte alla remissinstanser lämnat in sina svar till dess. De sista svaren har kommit helt nyligen, och sammanställningsarbetet pågår. Jag talade med herr Mundebo så sent som i början av veckan, och han försäkrade att man kommer att påskynda arbetet i departementet så mycket som man har möjlighet till. Detta är en av de frågor som man verkligen prioriterar inför vårens arbete i budgetdepartementet.
Herr talman! Jag tror inte jag skall ta åt mig av vad Carl-Henrik Hermansson sade när det gäller olika utredningars sätt att behandla detta problem. Företagsskatteberedningen lade verkligen ned ett kolossalt arbete under tre år på att utreda de skatteflyktshål som fanns inom utredningens område. Man kom då fram till att det enda man kunde göra var att klippa till med en generalklausul som tog med allt som rörde skatteflykt och gick utanför lagens mening. Jag tror alltså att det på det området har gjorts de undersökningar som behövs. När det gäller den internationella skatteflykten sade vi i ett betänkande för en tid sedan, att i den mån det internationella arbetet inte leder till något resultat måste vi skyndsamt klippa till med svenska interna åtgärder för att förhindra den internationella skatteflykt som sker från Sverige. Man kan nog säga att utredningar är bra, men jag tror att vi vet det mesta redan nu — vad man behöver göra är att klippa till med åtgärder. Blir det ingenting av dessa saker som vi har upprepat — det vi har begärt när det gäller den internationella skatteflykten och generalklausulen — måste vi lägga fram förslag om åtgärder. Jag tror alltså att vi redan nu vet var vi har skatteflykten. Sedan vill jag till Nils Hörberg säga , att regeringen har tagit orimlig tid på sig för att titta på denna generalklausul. Det verkar på något sätt som om man inte ville föra fram den — annars skulle man under två år med trepartiregeringen och tiden sedan folkpartiet trädde till kunnat få fram denna. Nu är man inte ens säker på att den kommer till våren. Det är alltså en orimlig tid.
Herr talman! Herr Hörberg svarade inte på min fråga. Möjligen kan det ha föranletts av att det föreligger två vpk-motioner, av vilka den ena kräver införande av en generell skatteflyktsklausul, medan den andra kräver en snabbutredning för att behandla övriga delar av fältet som icke kommer att beröras i skatteflyktsklausulen. Det var den andra utredningen jag frågade om, och då kan man rimligen inte svara att det möjligen kommer ett förslag om skatteflyktsklausul från regeringen efter 15 år, kanske någon gång under våren. Det är den andra delen av frågan som jag framför allt har talat om här, och jag vill veta varför skatteutskottet är motståndare till en utredning. Det torde väl vara på det sättet, att även om vi skulle få en skatteflyktsklausul av den modell som ursprungligen förespråkades, vilket jag hoppas, så kommer den ändå inte att vara tillräcklig. Den kommer inte att täcka alla de luckor och kryphål som finns. Det behövs ytterligare åtgärder för att göra detta. Det är dem jag tänker på i mitt krav om en särskild skatteflyktsoch skattefuskutredning. Herr Hörbergs svar var alltså helt poänglöst och berörde icke den fråga jag hade ställt. Jag vill till herr Wärnberg säga att min kritik av skatteutredningarna framför allt gällde 1972 års skatteutredning. Där hade jag själv tillfälle att se hur man helt enkelt försummade att ta upp de förslag som ställdes om effektiva åtgärder mot skattefusket och skatteflykten. Sedan lät man bara tiden rinna och ville inte eller kunde inte göra någonting.
Herr talman! Till Carl-Henrik Hermansson vill jag säga att som vi ser det skulle en sådan snabbutredning vara helt onödig. Jag kan dels hänvisa till de åtgärder som jag pekade på i mitt inledningsanförande och som är vidtagna under 1970-talet av de olika regeringarna, dels tala om att det pågår ett intensivt arbete på budgetdepartementet, inte bara i fråga om skatteflyktsklausul utan även i fråga om andra åtgärder för att täppa till skatteflyktsoch skattefuskhål, som Carl-Henrik Hermansson nämnde. Bl. a. kommer det enligt informationer jag har fått en proposition under våren med förslag om åtgärder för att motverka det fiffel som har skett, bl.a. i Göteborgstrakten med grå arbetskraft. Jag tror att det arbete som en sådan snabbutredning skulle kunna åstadkomma till stora delar är i gång på departementet. Beträffande Erik Wärnbergs inlägg vill jag börja med att instämma i vad utskottets värderade ordförande sade till Carl-Henrik Hermansson om utskottets intresse och insatser hittills i skatteflyktsfrågan. Jag har samma uppfattning som Erik Wärnberg på den punkten. När det gäller Erik Wärnbergs påstående, att arbetet med att få fram någonting har tagit orimlig tid för regeringarna Fälldin och Ullsten, tycker jag inte att det är riktigt. Jag vill hänvisa till vad bl.a. Carl-Henrik Hermansson sade i sitt inledningsanförande, att redan 1963 väcktes tanken på att en skatteflyktsklausul, ett slags generalklausul, skulle införas. Det dröjde alltså ända fram till 1976 innan regeringen Palme hade kommit fram till ett propositionsutkast. Det tog alltså 13 år innan någonting hände på den punkten. Sedan Ingemar Mundebo tog över har han aktivt fortsatt det arbete som Gunnar Sträng påbörjat, och jag tycker inte att man kan klaga på Ingemar Mundebos insatser under den tid han haft ansvaret. Insatserna har tagit sig uttryck i utarbetande av nya promemorior och i remissomgångar i två etapper. Just nu pågår sammanställningen av vad som framkommit vid den senaste remissomgången, och därefter kommer Ingemar Mundebo att redovisa sin bedömning. Det har knappast tagit mera tid än vad som är nödvändigt för att utreda en så svår fråga som denna och för att göra den avvägning mellan rättssäkerhet och effektivitet som jag inledningsvis framhöll som så viktig.

Herr talman! Sverige är ett skatteparadis för dem som äger stora företag och har stora förmögenheter. Dessa gruppers andel av samhällets samlade skatteinkomster blir procentuellt mindre och mindre samtidigt som skattetrycket på vanliga inkomsttagare blir allt hårdare. Vårt land har f.n. världens högsta arbetarskatt och världens lägsta företagsskatt. För de arbetande människor som får sina lönebesked och som får betala skatt till sista kronan framstår vårt skattesystem som helt orimligt för det första därför att skattetrycket är alltför hårt, för det andra därför att fördelningen är alltför orättvis och för det tredje därför att de vet att skattesystemet ger så stora möjligheter för dem som har mycket att undandra sig sina skatteskyldigheter. De åtgärder som skatteutredningen hittills har föreslagit har inte angripit de grundläggande bristerna i skattepolitiken och heller inte anvisat vägar för hur man skall kunna plocka fram de många miljarder som i dag undanhålls samhället. Arbetarpartiet kommunisterna har föreslagit åtgärder som i grunden skulle förändra vår skattepolitik och vilkas genomförande skulle försvåra skattefusk och skatteflykt. I avvaktan på en politisk enighet inom arbetarrörelsen som möjliggör införandet av en produktionsbeskattning och ett hårdare skattetryck på de stora förmögenheternas innehavare måste man vidta skyndsamma åtgärder för att begränsa skojarnas marknad på skattepolitikens område. Med detta vill jag deklarera att vi kommer att stödja de av vpk och SAP framlagda motionerna som berör skatteklausulen samt vpk:s förslag om en snabbutredning för bekämpande av skatteflykt och skattefusk.

Herr talman! Skatteutskottets värderade ordförande inledde sitt anförande med att poängtera att vi har en mycket ambitiös målsättning när det gäller vår lagstiftning, särskilt när det gäller skattelagstiftningen och dess efterlevnad. Jag betvivlar inte detta ett ögonblick, och jag instämmer i vad herr Wärnberg sade. Men då måste man dra den slutsatsen att herr Wärnberg också anser att vi har misslyckats i våra ambitioner. Om vi inte har gjort det, skulle vi ju inte behöva ha den här debatten om att införa en generalklausul mot skatteflykt. Den diskussion som nu förs har ju förts under flera år. Den visar att det finns delade meningar, vilket också herr Hörberg belyste i sitt anförande. Detta bestyrks också av utskottets skrivning när det gäller frågan om generalklausul. Utskottet säger att utformningen av en sådan klausul ”kräver med nödvändighet ingående överväganden”. Det uttalandet kan jag instämma i. Inom moderata samlingspartiet har vi en principinställning, och det är att de lagar och förordningar som vi stiftar här i riksdagen skall vara så avfattade att människorna i vårt rättssamhälle skall kunna veta vad de innebär. Vi tycker att det från rättssäkerhetssynpunkt är tvivelaktigt om en s.k. generalklausul mot skatteflykt kan avfattas på ett sådant sätt att detta krav tillgodoses. Därför har vi inte velat ta ställning till denna fråga förrän remissyttrandena i sin helhet har redovisats. Detta har vi velat markera genom ett särskilt yttrande som fogats vid skatteutskottets betänkande. Herr talman! Jag har i övrigt inget yrkande.
Herr talman! Jag vill bara göra Kurt Söderström uppmärksam på att han nog har missförstått vad jag har sagt. Jag sade nämligen att vi har en mycket ambitiös utgiftspolitik, en mycket ambitiös vilja att ta hand om regionalpolitiken, socialpolitiken, skolpolitiken m.m. Däremot har jag aldrig sagt att vi har en enormt ambitiös politik när det gäller skatterna. I fråga om skattekontrollen måste jag nog säga att vi i stort sett har misslyckats. Att 5 96 av skatterna i dag rinner genom luckorna i skattelagstiftningen betraktar jag som ett misslyckande. Därför är jag angelägen om att finna åtgärder som kan täppa till de där hålen. Det är det jag har åsyftat när jag propagerat för en allmän skatteflyktsklausul.
Herr talman! Till Kurt Söderström vill jag bara helt kort säga att folkpartiet inte har den pessimistiska inställning som moderata samlingspartiet tydligen har, nämligen att det inte skulle gå att lösa problemet med avvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet när det gäller en generalklausul mot skatteflykt. Vi vet att det går, men vi är ännu inte på det klara med vilken av lösningarna som man bör välja.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Hörberg att vår inställning inte är pessimistisk utan bara principiell. Till herr Wärnberg vill jag säga att jag beklagar om jag har missförstått honom. Det är emellertid lätt att göra detta, eftersom vi enligt min mening har en mycket omfattande lagstiftning på skatteområdet. Herr Hörberg räknade ju för en stund sedan upp fyra fem ganska viktiga åtgärder, som vidtagits bara under 1970-talet, såväl av den socialdemokratiska som senare av den borgerliga regeringen. Låt mig bara få fråga herr Wärnberg en sak: Kan herr Wärnberg garantera, att om vi får en generalklausul, uppnår vi det önskade resultatet och slipper all debatt av det här slaget i fortsättningen?
Herr talman! Det kan jag inte lova, herr Söderström. Jag säger som det står i motionerna och i reservationen att det här är ett litet steg på vägen, att täppa till några av de hål som finns. Vi måste emellertid fortsätta arbetet på alla möjliga områden för att få ett effektivt kontrollsystem. Det här täpper till några av de hål som företagsskatteberedningen har funnit att den aldrig hinner klara — med tanke på alla de konsulter som hjälper skatteflyktingarna att komma undan. Vi måste därför ha någon form av övergripande lagstiftning. Rättssäkerheten i en sådan övergripande lagstiftning tycker jag är säkrad, eftersom de flesta människor nog kan tolka lagen. Dessutom finns möjligheten att få förhandsbesked.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort reflexion. Om det är på det sätt som herr Wärnberg säger i sitt senaste inlägg — att införandet av en generell skatteflyktsklausul bara är ett litet steg på vägen och bara täpper till en liten del av de luckor som finns och som möjliggör skattefusk och skatteflykt — så har jag ännu svårare att förstå varför han och skatteutskottet ställer sig avvisande till mitt krav på en särskild utredning om kampen mot skattefusket och skatteflykten.
Herr talman! Man täpper till stora delar av den legala skatteflykten, dvs. den skatteflykt som kan ske med lagens hjälp. När det gäller den stora strömmen av skatteinkomster som samhället förlorar har vi redan en lagstiftning. Man fuskar helt enkelt. Därför behövs det i första hand kontrollåtgärder.

Herr talman! Jag tror att samtliga partier är ganska eniga om att man här bör vidta alla tänkbara åtgärder för att hindra skatteflykt. Att det är en svår fråga framgår bl.a. av att den varit föremål för utredning och ställningstaganden alltsedan början av 1960-talet. Detta vittnar om att man har haft svårt att finna en utformning av lagen som ger resultat i kampen mot skatteflykten samtidigt som rättssäkerheten bevaras. Det är angeläget att vi försöker bevara enigheten om att åstadkomma effektiva åtgärder i denna fråga och inte låser OSS i positioner med hänsyn till motsättningar som jag tror i verkligheten inte finns. Att jag begärde ordet berodde närmast på att det tidigare i debatten framförts krav på utredningar och på åtgärder med anledning av de internationella skatteflyktsproblemen. Vi har inom brottsförebyggande rådet arbetsgrupper som sysslar med dessa frågor. I dessa arbetsgrupper ingår också samtliga de politiska partier som är representerade i styrgruppen. Jag vill med anledning av talet om de internationella skatteflyktsproblemen säga att vi haft sammanträde i brottsförebyggande rådets styrgrupp i dag och att jag fått beskedet att om inget oförutsett inträffar kommer ett betänkande som behandlar det internationella skatteflyktsproblemet att framläggas redan någon gång i början av nästa år, förmodligen i februari månad. Jag har pekat på detta för att visa att man ingalunda ligger stilla i denna fråga utan på olika sätt försöker lösa de problem som jag tror att vi är överens om att man skall försöka komma till rätta med. Jag måste ändå betona att svårigheterna att snabbt komma fram till resultat på denna väg har varit mycket stora. Som här har nämnts har också olika regeringar haft att behandla frågan vid olika tidpunkter utan att nå ett sådant resultat som vi innerst inne skulle ha önskat.
Herr talman! Det har här hänvisats till årtalet 1963 som den tidpunkt då vi startade ansträngningarna för att få en allmän skatteflyktsklausul. Det är angeläget att understryka att det utredningsförslag som den gången framlades inte hade någon bred förankring. Det förelåg ingen bred anslutning till tanken på en skatteflyktsklausul förrän omkring 1975. Då kom man till slutsatsen att det inte är möjligt att lösa detta problem på annat sätt, men fram till dess hade försök gjorts att nå andra lösningar. Jag tycker emellertid att man därefter tagit orimligt lång tid på sig för att komma fram till ett resultat.
Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten. Jag vill bara förklara att anledningen till att jag hänvisade till årtalet 1963 helt enkelt var att det årtalet nämns i reservationen vid utskottets betänkande.

Herr talman! Det är den typ av politisk satirkonst som nu förhoppningsvis visas på bildskärmen som vi genom departementschefens uttalande i propositionen om namn och bild i reklam befarade skulle förbjudas i en framtid. Nu tolkar jag emellertid lagutskottets skrivning som ett klarläggande på den punkten och således som ett avståndstagande från de här uttalandena. Jag uppfattar det så att yttrandefriheten kommer att bevaras också i den här delen när yttrandefrihetsutredningen så småningom lägger fram sitt betänkande. Jag tycker detta är mycket positivt och finner därför ingen anledning att yrka bifall till vår motion. Skulle motsatsen vara fallet, förutsätter jag att någon i utskottet redan nu redovisar detta.

Herr talman! Eftersom Eva Hjelmström inte hade något yrkande kan det förefalla överflödigt att utskottsordföranden går upp i den här frågan. Men jag kunde inte i förväg bedöma om det var på det sättet.

Vad gäller själva lagen har ju lagförslaget lagts fram därför att man har bedömt det som troligt att det kommer att dröja ganska länge innan det blir möjligt att behandla de här frågorna i ett större sammanhang. Det är då angeläget att få ett skydd för enskildas namn och bild i den kommersiella hanteringen. Det är alltså — det vill vi understryka — ett lagförslag som, liksom många andra lagar, är tillkommet för att skydda enskilda. Det är också därför som regeringen har valt att ansluta denna lagstiftning till den immaterialrättsliga lagstiftningen i övrigt, t.ex. beträffande upphovsmannarätten och patenträtten. Det är tre saker som kommer att bli möjliga i händelse att näringsutövare överträder lagförslaget, nämligen: För det första blir det möjligt för den som anser sig förfördelad att få ett skäligt vederlag för att hans namn eller bild utnyttjas. För det andra är det så, att om näringsidkaren har, uppsåtligen eller av oaktsamhet, åstadkommit skada för den som har blivit omnämnd med namn eller bild i sådant sammanhang, kan denne efter talans förande också få ersättning för lidande och obehag. För det tredje, slutligen, kan näringsidkaren åläggas att betala tryckning av dom i ett antal tidningar.

Min korta taletid är väl nu i det närmaste ute, herr talman, och eftersom det inte har ställts något yrkande förut, skall jag be att få yrka bifall till utskottets hemställan i det här ärendet.

Herr talman! I fjol firade Nordiska rådet 25-årsjubileum. Detta föranledde utrikesutskottet att i motsvarande betänkande då ge en ganska fyllig redogörelse för Nordiska rådets verksamhet under årens lopp. Detta var samtidigt en inbjudan till debatt, och en sådan kom också till stånd. I år har utskottet icke gjort något sådant fylligt yttrande — det är ju så kort tid sedan det skedde förra gången. Det föranleder mig nu att bara uttala att utskottets förhoppning i alla fall är att i fortsättningen Nordiska rådets yttrande skall ge upphov till en debattdag, eller i varje fall en stor debatt, i kammaren.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

Herr talman! Det finns tiotusentals medborgare i Sverige som inte har den svenska statens skydd under resor i öst. Det är framför allt de baltiska flyktingar som flydde den sovjetiska ockupationen av de baltiska staterna. Dessa människor är numera svenska medborgare, ofta sedan 30 år tillbaka. Men Sovjetunionen betraktar dem fortfarande som sovjetiska medborgare. De som var medborgare i Estland, Lettland och Litauen och fanns i de länderna den 7 september 1940 räknas av Sovjet som sovjetiska medborgare. Det är dessutom så att barn i äktenskap där båda föräldrarna är sovjetiska medborgare enligt sovjetisk uppfattning räknas som sovjetmedborgare. Det innebär att barn som är födda i Sverige och där båda föräldrarna är svenska medborgare ändå kan räknas som sovjetmedborgare och därmed tar betydande risker vid resor i öststaterna. Det som har hänt Laimons Niedre — även om han inte har dömts som sovjetisk medborgare — visar att de risker som baltiska flyktingar tar när de återvänder till sina forna hemländer är högst reella. Den enda formella vägen för balter att bli befriade från det medborgarskap de aldrig har velat ha är att de ansöker hos Högsta Sovjets presidium om befrielse från sovjetiskt medborgarskap. En sådan ansökan innebär att de skall fylla i ett omfattande och kränkande formulär, där bl.a. äktenskapsförhållanden noggrant skall anges. I utskottsbetänkandet behandlas en motion av Hans Lindblad och mig där vi yrkar att riksdagen hos regeringen skall hemställa om initiativ i syfte att åstadkomma ett bilateralt avtal med Sovjet om ett slopande av det dubbla medborgarskapet för i Sverige bosatta balter. Med anledning av detta säger utskottet att det utgår ifrån att regeringen fullföljer strävandena att få till stånd ett avtal av detta slag med Sovjetunionen. Utskottet säger vidare — med all rätt — att ett sådant avtal skulle vara till gagn för grannskapsförhållandet. Därmed är syftet med Hans Lindblads och min motion tillgodosett. Det är inte omöjligt för ett land att få ett avtal med Sovjetunionen om slopande av det dubbla medborgarskapet. Detta har lyckats för Canada, och det vore uppseendeväckande om Sovjet förvägrar Sverige och de balter som är svenska medborgare att slippa det dubbla medborgarskapet.

Herr talman! Till de plågor och lidanden som normalt följer med flyktingskap hör i de fall som här åberopats också ett dubbelt medborgarskap, som uppkommer genom att det sovjetiska medborgarskapet kvarstår, det förvärvade svenska medborgarskapet eller ett nytillkommet medborgarskap för barn till trots. Utskottet har, som Olle Wästberg erinrade om, utgått från att ett avtal som undanröjer denna olägenhet och denna plåga skall kunna träffas och att regeringen gör ansträngningar härför. Jag kan för min egen del helt instämma i vad Olle Wästberg sade och i likhet med honom uttrycka den förhoppningen att ett sådant avtal måtte komma till stånd. Jag vill tillika uttala den synpunkten att det vore ganska märkligt om Sovjetunionen skulle vägra detta, när dess medborgarskapslag på området är färdig. Jag vill beträffande det av Olle Wästberg åberopade fallet bara tillägga att uppgifter i dag om att domen ännu inte kunnat erhållas av de svenska myndigheterna är oroande.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
Herr talman! Jag skall ta kammarens tid i anspråk i 10 minuter för att tala om en s.k. operation, som det tar endast 20 minuter att utföra men som märker den opererade för resten av hennes liv. Det är ett ingrepp som utförs av kvinnor på kvinnor. Män får inte vara närvarande. Jag skall låta en kvinna som själv utsatts för denna s.k. operation berätta vad det handlar om. Så här skriver hon: Så snart jag kom in i de gamla kvinnornas hydda överöste man mig med beröm, som jag inte kunde lyssna på. Så skräckfylld var jag. Jag var spänd i hela kroppen. Munnen var torr. Jag svettades, fast det inte var varmt. Det var tidigt i morgongryningen. Lägg dig där, sade plötsligt omskärerskan och pekade på en bastmatta på marken. Knappt hade jag sträckt ut mig på den så kände jag händer fatta om mina smala och magra ben, som de särade på. Jag lyfte huvudet. På båda sidor höll kvinnorna mig fast vid marken. Mina armar var också fasthållna. En hand tog tag i mina könsdelar. Det stack till i mitt hjärta. Jag skulle ha önskat mig tusen mil därifrån, men mitt i mina tankar på flykt återfördes jag till verkligheten av en skärande smärta. Man höll på att omskära mig. Blodet rann. Jag skrek, fast jag visste att jag borde ha tigit och varit modig. Jag svimmade. Sedan smorde man mig med en blandning av örter och smör, som skulle stoppa blodflödet. Så mycket har jag aldrig lidit. Efteråt log de andra kvinnorna när de sade att nu är det över, nu kan du resa dig. Herr talman! Jag har utelämnat en del för att inte bli beskylld för att göra skräckpropaganda i kammaren. Men detta är bara en kvinnas berättelse. Det finns miljoner kvinnor som utsätts för liknande tortyr. Offren — det är rätta ordet — har olika ålder i olika kulturer där omskärelse förekommer. De kan vara spädbarn, de kan vara 6 till 8 år eller, som den här kvinnan, i puberteten. Ceremonin äger rum utomhus och bevittnas av vuxna kvinnor i byn som också måste hjälpa till att hålla fast den plågade flickan. Ibland binds hon. Omskärelsen utförs av en äldre kvinna med en vanlig rakkniv eller slipad sten. Det finns också samhällen där man inte skär utan bränner med ett glödgat järn. Två till fyra veckor behöver flickorna för att återhämta sig, om de inte förblöder och dör. Operationerna förekommer tvärs över den afrikanska kontinenten. Följderna blir allt ifrån infektioner och förblödningar till vanskapthet, svåra smärtor vid samlag och frigiditet. Herr talman! Det är en osed, en hälsofarlig, förödmjukande, motbjudande och förkastlig sedvänja — de adjektiven har jag hämtat ur utrikesutskottets betänkande med anledning av Linnea Hörléns och min motion. Själva använder vi där adjektiv som grym, omänsklig och intolerant. Det finns alltså många värdeomdömen som kan användas om det som på medicinskt språk kallas clitoridektomi, labiatomi, infibulation eller genitala mutilationer. I Sverige brukar vi kalla det kvinnlig omskärelse. Vad det under alla förhållanden handlar om är ett sätt att stympa människokroppen. Det är en sed — eller rättare sagt en osed — som än i dag är alltför vitt utbredd. Den har förekommit i ett par tusen år. Och orsakerna är naturligtvis många. Den främsta är nog enbart traditionen. Men tradition är inte något positivt i sig. När ren tortyr har blivit tradition, då är det om någonsin dags att reagera. Då kan man inte under hänvisning till internationellt samarbete och respekt för olika länders kulturer tiga eller säga: Det där skall vi inte lägga oss i. Då är det dags att reagera. Vi fördömer, med rätta, apartheid som något som är ovärdigt mänskligheten. På samma sätt borde vi uttala vår avsky mot clitoridektomi. Därför, herr talman, är det mycket bra att utrikesutskottet har använt så pass starka ord som man inte brukar se i ett utskottsbetänkande. Det är bra att utskottet inte har tvekat att i likhet med oss tala ut och kalla denna tradition vad den är: en förkastlig sedvänja. Det är också bra att ett mer aktivt agerande från svensk sida nu tycks ha kommit i gång. Nu är det bara viktigt att inte ge upp utan att fortsätta. Vi får nämligen inte vara så naiva att vi räknar med att en tusenårig tradition försvinner bara för att Sverige öppet har fördömt den i FN eller skickar en observatör till ett seminarium där frågan i bästa fall kommer att tas upp. Vi måste vara beredda att ständigt ta upp frågan och att göra det i olika sammanhang. När det gäller tradition är opinion viktig, men den opinionen måste också växa fram hos människorna själva. Vi kan göra en insats på många sätt i fråga om det också. I vår biståndspolitik kan vi prioritera utbildningsprojekt, för utbildning leder till upplysning. Det går också att komma åt frågan via hälsovården. De här operationerna utförs av kvinnor som får betalt för dem. De är, precis som alla andra, måna om sitt levebröd, och de har också en viss status. Om de i stället fick utbildning t.ex. för att lära ut barnbegränsning skulle de kanske kunna behålla både sin inkomst och sin status. Ett annat sätt att gå till väga är via kvinnoorganisationerna. Där är nämligen inte kontakterna så högtidliga. Där kan samtalen föras på en mänsklig nivå. Där härskar inte diplomatins stelbenta lagar. Där kan man sprida kunskap från människa till människa utan att det behöver verka förödmjukande. Herr talman! Utskottet och vi motionärer är ense i sak, och det är bra. Jag kan därför yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill bara till sist uttrycka en förhoppning om att Sverige, när frågan nu på nytt har blivit aktuell, fortsätter att driva den och inte ger upp så lätt som man tycks ha gjort i slutet på 1950-talet. Det här är en fråga om förtryck, och vi brukar i andra sammanhang vara envisa och snabba i att motarbeta och fördöma förtryck. Då bör vi göra det också i fråga om kvinnlig omskärelse.
Herr talman! Karin Ahrland har till riksdagens protokoll fogat en ytterligare motivering till utskottets betänkande, en mycket talande motivering. Jag tackar henne för det. Jag kan säga att vi alla i utskottet delar hennes förhoppning att arbetet måtte kunna gå vidare.

Herr talman! Det här betänkandet från socialutskottet gäller flera motioner som behandlar allergifrågor. Trots att utskottet är helt enigt och trots att flera av motionerna fått en ganska positiv behandling — även om de naturligtvis blivit avstyrkta — vill jag göra några kommentarer. Jag vill göra det mot den bakgrunden att de allergiska sjukdomarna ständigt ökar. Och jag tror att allt fler börjar förstå att vi nu måste ta ett samlat grepp om hela det här problemområdet för att försöka minska besvären och sjukdomssymtomen och framför allt orsakerna till dessa. Eftersom vi här i kammaren tidigare vid några tillfällen haft ganska ingående debatter om förekomsten av allergi och orsakerna till dess uppkomst, skall jag inte nu gå in på den delen. Precis som i utskottsbetänkandet kan jag i stället bl.a. hänvisa till den interpellationsdebatt som jag och dåvarande statsrådet Ingegerd Troedsson hade i januari 1977. Eftersom allergiproblemen på intet sätt minskat har jag i min nu aktuella motion, 1977/78:441, bl.a. föreslagit att en särskild nämnd för allergifrågor skall inrättas. En sådan nämnd borde underställas socialstyrelsen och ha till uppgift att leda det centrala informationsarbetet samt i övrigt handlägga de frågor som kan vara av betydelse för att förhindra allergiernas utbredning. Om ett särskilt statligt organ inrättas för att handlägga frågor om allergi kan det innebära att samhället erhåller en systematiserad planläggning, information och utbildning, som kan förhindra en av våra stora folksjukdomar. Många astmatiska barn måste på grund av skolmiljön under längre eller kortare tid vara borta från skolan. Jag har exempel på att allergiska barn varit borta hela terminer på grund av ofullständig städning i lokalerna eller att det funnits olämpliga textilier, växter eller djur. Det går i svåra fall inte att i samma klass ha t.ex. astmatiska barn tillsammans med barn som har djur hemma. Vi måste på alla sätt sträva efter att skolmiljöerna verkligen är så utformade att barn inte på grund av miljön hindras att delta i undervisningen. De barn som på grund av dåligt sanerade skollokaler får stor frånvaro får ju också lätt försämrade studieresultat. Tillsammans med redan befintliga allergiproblem kan en sådan dålig skolstart få svåra konsekvenser för hela livet. Skolöverstyrelsen tycks inte riktigt vilja erkänna att frekvensen av allergiska barn skulle ligga så högt som bortåt 15 26. Men tyvärr är nog detta fallet, vilket bl.a. framgår av en undersökning som gjorts i Linköping, där man kom fram till att ca 15 96 av alla sjuåringar redan hade allergiska besvär. Även Läkaresällskapet har konstaterat att allergiska sjukdomar hos vuxna är minst 10 26 och att förekomsten är högre hos barn och ungdomar. I varje skolklass finns det oftast något eller några barn som har allergiska anlag. Man bör verkligen ha detta i minnet när man planerar för skolmiljöerna. Och här kommer problemet med heltäckningsmattor också in. Tyvärr råder det fortfarande delade meningar i de olika kommunerna om heltäckningsmattor. Ett klart och snabbt ställningstagande från socialstyrelsen i den här frågan är därför mycket angeläget. Med tanke på vad jag sagt om skolmiljöerna och förekomsten av allergi hos skolbarn tycker jag, att det finns skäl för att det inom skolöverstyrelsen borde finnas en befattning som hade till uppgift att handlägga just de här frågorna. Riksförbundet mot allergi är av samma uppfattning och framhåller i sitt remissyttrande, att det är synnerligen viktigt att t.ex. en allergikonsulenttjänst inrättas inom skolöverstyrelsen. Över huvud taget har de remissinstanser som yttrat sig över min motion — och det gäller f. ö. även Åke Wictorssons — sett positivt på flera av förslagen och tillstyrker också att åtgärder i motionens syfte sätts in. Socialstyrelsen framhåller ju sammanfattningsvis, ”att motionerna innefattar många värdefulla synpunkter och förslag som bör beaktas i det fortsatta arbetet med att förebygga och behandla allergisjukdomarna och att ett samordnande program för samhällets insatser bör övervägas”. Docent Lindholm i socialstyrelsens vetenskapliga råd framhåller, ”att det över huvud taget fordras en enorm kraftsamling för att via alla olika kanaler finna ett nytt synsätt på hela allergiproblematiken och att detta är ännu mer aktuellt nu i en tid med knappa resurser, om kraven på sjukvård från allergipatienterna kontinuerligt kommer att öka”. Även Läkaresällskapet anser att det är synnerligen angeläget att en utredning kommer till stånd för ett program mot allergisjukdomarna. Likaså framhåller docent Sven Krepelien — expert på allergisjukdomar — att det är angeläget att det görs en samordnad insats från samhällets sida för att penetrera allergikernas problem och för att minska allergisjukdomarnas utbredning. Socialstyrelsen hänvisar i sitt yttrande över motionen till att förutvarande statsrådet Troedsson i juni i år beslutat att inom socialdepartementet skall göras en kartläggning av samhällets nuvarande och planerade insatser för barn med allergiska anlag och besvär. Jag hoppas att statsrådet Hedda Lindahl skyndsamt kommer att fullfölja den kartläggningen, som skall ske i samråd med socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och Riksförbundet mot allergi. Det kan väl i och för sig vara riktigt som socialstyrelsen och även utskottet anser, nämligen att man bör avvakta denna kartläggning innan man tar ställning till en särskild nämnd eller parlamentarisk utredning. Utskottet stryker ju också under att denna kartläggning bör ske snabbt. Till slut, herr talman, konstaterar jag med tillfredsställelse att man inom regeringskansliet överväger ett lagförslag med bestämmelser som syftar till begränsning av tobaksrökning i offentliga lokaler. Detta skulle ju få stor betydelse för allergiker, och som ledamot i den statliga tobakskommittén hälsar jag ett sådant förslag med stor glädje, eftersom det sammanfaller med kommitténs riktlinjer. Då jag trots avstyrkandet delvis fått gehör för mina förslag och synpunkter har jag inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 16 föreslås avslag på bl.a. den av mig m.fl. undertecknade motionen 1112, där vi kräver en parlamentarisk utredning med uppgift att framlägga ett program mot allergisjukdomarna och förslag till åtgärder för att förbättra allergikernas situation i samhället. Vårt krav i motionen har tillstyrkts av samtliga remissinstanser, innefattande Läkaresällskapet, Riksförbundet mot allergi, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och omgivningshygieniska avdelningen vid statens naturvårdsverk. Socialstyrelsen har dock ansett, att man bör avvakta resultaten av ett inom socialstyrelsen och socialdepartementet påbörjat utredningsarbete innan man tar ställning till på vilket sätt den fortsatta utredningen skall bedrivas. Socialutskottet har byggt sitt ställningstagande på socialstyrelsens yttrande och därmed skjutit frågan om utarbetande av ett samlat åtgärdsprogram mot allergierna på framtiden. Det är beklagligt att socialutskottet inte ansett sig ha tillräckligt underlag för att ställa sig bakom uppfattningen att de allergiska sjukdomarna är ett så stort problem och har en så allvarlig karaktär att kampen mot dem bör bedrivas med det politiska medel som en parlamentarisk utredning utgör. I själva verket motsäger utskottet sig självt. Utskottet konstaterar nämligen att ”kraftfulla insatser måste göras för att förbättra situationen för dem som har benägenhet för allergi eller som lider därav. Insatserna måste avse en rad områden av samhällslivet och bör därför grunda sig på ett samlat åtgärdsprogram.” Det är verkligen förvånande att utskottet inte ansett att detta förutsätter den kraftsamling som en politiskt förankrad utredning kan ge. Eftersom det är sannolikt att riksdagen följer ett enigt utskottsbetänkande innebär ställningstagandet i socialutskottet att kampen mot allergierna fördröjs. Det innebär, förutom onödiga lidanden för dem som drabbas av allergierna, också betydande samhällsekonomiska kostnader, då vi vet att 10-15 96 av befolkningen i dag drabbas av allergier. Jag kan konstatera detta, eftersom jag vet att det kartläggningsarbete som hittills bedrivits i socialdepartementet har skett på sparlåga med bégränsade personella resurser. Dessutom måste slutresultatet av arbetet i socialdepartementet, såvitt jag kan förstå, ändå innebära att vi måste förankra det framtida arbetet i politiska beslut, varför sannolikt den av oss föreslagna utredningen måste komma. Det framgår även av remissinstansernas yttranden, i vilka betonas dels att kampen mot allergierna fordrar insatser över praktiskt taget hela samhällsfältet, dels att det behövs en enorm kraftsamling för att insatserna skall få tillräcklig genomslagskraft. Arbetarrörelsen drev en gång kampen mot folksjukdomen tuberkulos och förde den till ett lyckligt slut. På samma sätt måste det nu vara vår uppgift att gå till kamp mot denna nya folksjukdom: de allergiska sjukdomarna. Tuberkulosen var en sjukdom som i stor utsträckning var miljöbetingad och hade sin rot i fattigdom, trångboddhet och dålig hygien. För att komma till rätta med den sjukdomen fordrades därför en revolutionär förändring av hela samhället. De allergiska sjukdomarna beror också i stor utsträckning på miljöfaktorer, som dock är betydligt mer sofistikerade och svåra att spåra. Till en del synes dessa faktorer vara ett resultat av det moderna samhället. För en aktiv och medveten miljöopinion bör därför den här kampen vara en stor angelägenhet.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
Herr talman! Socialutskottet har ägnat stor uppmärksamhet åt de problem som Åke Wictorsson och Margareta Andrén tar upp i sina motioner. Utskottets starka skrivning visar väl också att vi verkligen ser allvarligt på den här frågan. Vi betonar att kraftfulla insatser behövs. Likaså säger vi att dessa måste avse en rad områden i samhällslivet och därför måste grunda sig på ett samlat åtgärdsprogram. Men detta samlade åtgärdsprogram kräver onekligen förberedande arbete, och en del är faktiskt redan i gång. Vi understryker att det utredningsarbete som pågår måste ske snabbt.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

Herr talman! Socialdepartementet hade ett sammanträde om allergifrågorna den 30 augusti 1977. Vid det sammanträdet redovisades behov av insatser på en rad områden. Man kom då överens om att man skulle kontakta socialstyrelsen, utbildningsdepartementet, kommunikationsdepartementet, planverket, byggforskningen, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, arbetsmarknadsstyrelsen, riksförsäkringsverket, regionsjukvårdsutredningen och barnmiljöutredningen. Det uppdrogs åt en mindre arbetsgrupp att ta dessa kontakter, och så bestämde man att det skulle hållas ett nytt sammanträde senast hösten 1978. I dag, den 29 november 1978, har den mindre gruppen endast haft kontakt med socialstyrelsen. I övrigt har det inte hänt särskilt mycket på departementsnivå, och något nytt sammanträde med den stora arbetsgruppen har självfallet inte kunnat hållas. Det är det här arbetet som socialutskottet sätter sin lit till och som utskottet räknar med skall ge snabba resultat. Herr talman! Jag vill karakterisera socialutskottets förmodanden på den här punkten som någonting som snarast bör föras över till avdelningen för fromma förhoppningar.